Herr talman! I likhet med, förmodar jag, åtskilliga andra av kammarens ledamöter satt jag här och lyssnade med stor andakt och gripenhet till herr Palmes tal. Det var en variation på det sedvanliga tal som statsministern håller i sådana här sammanhang inför avslutningen av en debatt. Sin vana trogen betygsatte herr Palme givetvis sig själv och de politiska motståndarna. Betyget på herr Palme själv var översvallande, och det förstår jag. Man betygsätter alltid sina egna insatser som förnämliga. Och det är givet att det i det här fallet som vanligt blev moderata samlingspartiet som fick det sämsta betyget. Vi hade bedrivit konfrontationspolitik, vi hade åkt snålskjuts, vi hade varit oansvariga — alla de uttryck som är så specifika för herr Palmes parlamentariska vokabukär. Det råkar tydligen vara så att ett parti som inte accepterar herr Palmes politik bedriver konfrontationspolitik och har brist på ansvar. Den värsta bristen på ansvar, enligt herr Palme, var tydligen att vi i moderata samlingspartiet i början på året ansåg att vi skulle ha ett nyval. Herr Palme citerade herr Torsten Nilsson, som hade anfört att väljarna inte hade Nr 134 valt ett dödläge: Herr Palme sade södan att resultatet av den parlamen Onsdagen den tariska situationen var gott. Han prisade riksdagens funktionsduglighet 4 december 1974 — och det samma dag som riksdagen genom lottdragning i två väsentliga principiella frågor har fattat beslut, som jag förmodar att herr Palme Sänkning av den inte är fullt till freds med. allmänna pensions Vi anser fortfarande att det hade varit det bästa om vi hade haft ett — åldern, m.m. nyval. Låt oss vara överens om att den möjligheten nu är försutten och att vi har ett nytt läge. Men om vi hade valt den metoden tror jag att vi hade haft betydligt renare politiska förhållanden, och vi kanske hade haft väl så goda förutsättningar som nu att lösa de politiska problemen. Herr Palme sade att vi visade förakt för Hagaöverenskommelsen, och vi blev hånade för att vi inte deltog i den. Han prisade Hagaöverenskommelsen och sade att man genom den lagt grunden till bättre förhållanden för den avtalsrörelse som nu har börjat. Menar verkligen herr Palme att lönekraven, om Hagaöverenskommelsen inte hade träffats, hade varit 30 procent? Eller hur höga hade de varit? I dag går löntagarna ut och kräver ungefär 20 procent för att kunna få en rimlig reallönehöjning. Jag tycker att betyget på Hagaöverenskommelsen som motmedel mot inflationen egentligen inte behöver diskuteras. Orsaken till att vi inte var med på Hagaöverenskommelsen var den speciella teknik som herr Palme använde sig av i det parlamentariska livet — han tillämpade ”lappskrivning” och krävde att alla partier artigt skulle svara ja på de frågor han ställt. Sedan satt herr Palme och förhandlade med arbetsmarknadens parter för sig och med de politiska partierna för sig. Hade man lagt upp förhandlingarna på ett annat sätt, som en verklig rundabordskonferens, kan jag försäkra herr Palme att även moderata samlingspartiet hade varit med om att diskutera och försöka få fram en samlande lösning. Men detta var inte herr Palmes mål i det läget, utan hans mål var att säkra det egna regeringsinnehavet. Herr Palme hade, enligt vad jag kan förstå, inte det verkliga intresset av att få den samlande lösningen; huvudsaken var att han fick en majoritet för sin egen linje. Sedan talade herr Palme om skatterna och sade att det förslag som antagits av riksdagen skulle vara ett resultat av Hagaöverenskommelsen. Menar herr Palme att finansminister Sträng — om Hagaöverenskommelsen inte hade ägt rum -— inte skulle ha lagt fram en proposition om justering av skatteskalorna, efter ett förslag från skatteutredningen i början av året som i sina huvuddelar stöddes av alla de fyra stora partierna? Låt mig bara säga att omläggningen av skattesystemet, innefattande en kraftig sänkning av marginalskatterna, innebär att ni tillgodosett krav som vi från moderata samlingspartiet ställt under en lång följd av år. I 1973 års valrörelse sade ni att marginalskatterna inte är något problem — det är den totala skatten som är av intresse. Herr Sträng och regeringen gjorde en helomvändning en månad efter valet, och det betraktar vi med tillfredsställelse. Men säg icke att vi bedriver en konfrontationspolitik när ni i vissa avseenden så småningom accepterar uppfattningar som 83 redan tidigare drivits av oss på moderat håll. Vidare säger herr Palme med något av förakt i rösten att moderata samlingspartiet hävdar, att skatterna och skattetrycket är en inflationsmotor. Är det inte så? Är icke ett högt skattetryck en inflationsmotor? Skulle vi ha haft de höga lönekrav som, enligt vad som framgick i gårdagens debatt, även finansministern är bekymrad över, om vi inte hade haft de höga marginalskatter vi fortfarande har, trots att marginalskatterna sänks med ca 10 procent från nyåret i det stora flertalet inkomstlägen? Nej, herr Palme, vi åker inte snålskjuts. Jag tycker att det är något av ett lågvattenmärke i en debatt i den demokrati, som herr Palme med rätta prisar, att sådana tillmälen används. Man kan ha olika metoder för att finansiera olika förslag, men fördenskull behöver inte så nedgörande omdömen tillgripas.
Herr talman! Statsministern talade ganska stillsamt om vad han bedömde som regeringens framgångar. Herr Fälldin talade också ganska stillsamt om vad han bedömde som centerns framgångar, särskilt då i frågan om pensionsåldern. Jag skulle väl kunna hålla ett litet stillsamt tal om folkpartiets arbete för den valfria, rörliga pensionsåldern, som nu kommer och som för löntagarna är det väsentliga. Men denna debattomgång antyder också att det finns en svensk partipolitisk debatt som är mindre stillsam och mindre redogörande än dessa inlägg. Även herr Krönmark var ganska stillsam, men negativ, när han utvecklade sin syn på Hagaöverenskommelsen och arbetet för att underlätta för avtalsparterna att göra en lönerörelse som är förenlig med balansen i den svenska ekonomin. Men herr Krönmark kan vara stillsam här i kammaren, eftersom han har en kör av moderata pressröster som för ett annat språk och som vecka efter vecka, månad efter månad skildrar Hagaöverenskommelsen och det politiska arbete som låg bakom den i en fullständigt falsk och förljugen dager. Statsministern talade i sitt inlägg ganska allvarligt om att när han kom hem till Sverige kändes det som att vara i cyklonens öga, i ett lugn på en mycket orolig kontinent. För mig som gått här hemma större delen av hösten är det som om man blivit betraktad av cyklopens öga, med tanke på enögdheten hos den moderata pressen när den stirrar sig fullständigt blind efter det som hände på Haga och de politiska konsekvenser som man tolkar in i det. Därför vill jag säga till opinionsbildarna på detta håll att det hör till vanlig politisk anständighet att redovisa vad som faktiskt händer och inte bara en förvanskad bild. Det hör till den rätta bilden — jag noterar det i all stillsamhet — att folkpartiet den dag i maj då vi bekräftade Hagauppgörelsen var det enda parti som genomgående tillhörde majoriteten i finansutskottets stora betänkande. I de delar som gällde Hagaöverenskommelsen var vi i majoritet med socialdemokraterna och har i röstning bekräftat varje punkt av den. Vi håller våra uppgörelser. Men vi var också i majoritet med Nr 134 Inoderta samlingspartiet Och centerpastiet på se två punkter HAN SO Onsdagen den cialdemokratin hade en avvikande mening — det gällde kravet på översyn 4 december 1974 av de statliga förvaltningskostnaderna och det gällde kravet på ett inflationsskydd i själva skattesystemet. Det ena tog riksdagen med ma = Sänkning av den joritet sista dagen i maj, det andra har man tagit i dag. allmänna pensions Vi ställer alltså inte upp - som det skildras — för att i förväg gardera — åldern, m.m. någon gruppering, utan vi ställer upp för att säkra sakfrågornas behandling, för att nå de resultat som vi själva har begärt. Vi tycker att det vore fullkomligt orimligt att behandla den svenska riksdagen bara som en plats för grupperingar och inte som ett ställe där man skall nå praktiska resultat. Det är också detta som har präglat hela vår syn på partiernas ansvar för ekonomin, nu närmast i samband med lönerörelsen. Vi har hela tiden krävt att parterna i ekonomin skall samla sig till gemensamma tag vid stabiliseringskonferenser, men vi har gjort det med ett mycket viktigt tillägg: det skall ske på gott tidsavstånd från själva lönerörelsen. Lönerörelsen skall i princip vara parternas fria tävlan. Hagaöverenskommelsen var just ett försök — inte fullt ut, men ändå viktigt i denna mening — att i god tid före avtalsrörelsen klara ut väsentliga delar av förutsättningarna för avtalsparterna och göra det möjligt för dem att i en tid som i övrigt är fylld av så många besvärligheter ändå kunna nå fram till ett rimligt resultat. Förslag om att staten precis när avtalsförhandlingarna dras i gång skulle kasta sig in i avtalsrörelsen bör man nog lämna därhän. Den som missar båten vid det tillfälle, på gott tidsavstånd från själva lönerörelsen, då förutsättningarna klaras ut får nog finna sig i att stå kvar vid kajen och titta på. En helt annan sak är om det senare under avtalsförhandlingarna skulle uppkomma ett nödläge, där det teoretiska mönstret om klar åtskillnad mellan avtalsförhandlingar och politiska beslut inte längre stämmer. Den risken är naturligtvis stor i en situation där det internationella trycket är så starkt som nu, men om de politiskt ansvariga finner det nödvändigt att handla i ett sådant läge är det klart att man betraktar det som ett avsteg från den principiella linjen. Vi ser det som en huvuduppgift för partierna att redovisa sin långsiktiga syn och sedan försöka få igenom så mycket som möjligt av sina förslag. Därför är det nu vi vill trycka på att det måste komma fram ett mera varaktigt skattesystem. 1977 måste provisoriernas tid vara förbi. Då bör vi ha ett mera bestående skattesystem, och då bör vi också ha löntagarnas andel i företagens kapitalbildning. Hade vi haft det i år, skulle svårigheterna ha varit betydligt mindre inför avtalsrörelsen.

Herr talman! Herr Fälldin började med litet historieskrivning om pensionsåldersfrågan, och jag blev en smulad förvånad över att han orkade 85 dra denna gamla skiva igen. På den punkten har han redan på förhand bemötts av socialministern, så jag skall inte närmare utveckla saken; kanske socialministern vill göra det. När det gäller de övriga uppgörelserna började herr Fälldin med att ta upp vissa frågor och fortsatte raskt varje gång med att säga: ”Jag skall inte fördjupa mig i detta.” Det kan jag förstå. Centern var ju med till 5 i 12 vid de där överläggningarna, och jag har ingen anledning att fördjupa mig i vad som sedan hände. Det får väl föras till arkivet, omgärdat av de barmhärtighetens slöjor som kan vara påkallade i sammanhanget. Jag har ingen anledning att börja en diskussion om det. Herr Krönmark sade att det naturligtvis hade varit bäst med nyval. Det visar ju, om inte annat, en lätt masochistisk inställning till politiken. Jag har väl ingen anledning att tro annat än att ett nyval skulle ha gått hyggligt för det parti jag representerar. Men jag har heller inte någon anledning att ändra uppfattning, som jag sade i våras. Att få en uppgörelse i en orolig tid med en bred majoritet i Sveriges riksdag var ur landets synpunkt att föredra. Jag begär emellertid inte att herr Krönmark skall ha någon förståelse för sådana synpunkter på tillvaron och nationen. Sedan säger herr Krönmark att Haga var väl meningslöst. Hade löntagarkraven varit upp emot 30 procent utan Haga? Ja, det skulle jag tro — någonstans mellan 25 och 30 procent hade de legat. Det framgår av den metodik som löntagarna själva har redovisat. De har räknat in den standardförbättring som skattesänkningen ger dem och den ökade utgift som faller på arbetsgivarna via socialförsäkringsavgiften, och de har tagit detta till utgångspunkt för lönerörelsen. Sedan har det trasslats till i någon mån av kommunalskattehöjningar. Men där har ju herr Krönmark inga som helst möjligheter att sätta upp något pekfinger. Moderaterna har där nästan gått i spetsen. De har i varje fall traskat patrull efter spetsen, om jag så får säga; t.ex. i Stockholms län där ni höjde skatten med 1:75. Varför behövde vi Haga? Hade vi inte lagt fram skatteutredningens förslag? Nej, det framgick ju att det inte fanns några förutsättningar att lägga fast skatteutredningens förslag innan man hade klarat finansieringen och innan man hade klarat ut det hela med arbetsmarknadens parter. Det framgick alldeles klart att moderata samlingspartiet inte ville vara med om att betala räkningen. Ni säger: Vi skall finansiera det här på annat sätt. Vilket sätt då? Med luft, eller möjligen med lån? Ni är med här och röstar för stora reformer som ni inte vill vara med om att betala. Då säger herr Krönmark: Att om detta använda begreppet snålskjuts är att bruka ett nedgörande uttryck. Det är ett mycket milt uttryck, eftersom ni bevisligen bara för en överbudspolitik och inte vill vara med om att betala reformerna. Den här dubbelheten som herr Helén med rätta talade om framgår kanske av herr Krönmarks sätt att resonera. Hagauppgörelsen var inte värd ett dugg. Det är den buskpropaganda man bedriver, trots att det går bra att se på de krav som löntagarna själva framställt för att finna — Nr 134 att de är beredda att respektera Hagauppgörelsens innebörd. Men här Onsdagen den i kammaren var herr Krönmark tvärtom inne på att felet med Haga 4 december 1974 överenskommelsen var att bordet inte såg riktigt ut som han ville. Det skulle inte vara sådana här lappskrivningar. Det var liksom de tekniska — Sänkning av den arrangemangen och icke substansen det var fel på. Därför springer man = allmänna pensionsi höstmörkret i Hagaparken — bland höstlöven, regnet och frosten —- och = åldern, m.m. säger: Tänk om vi retroaktivt kunde hoppa på! Men det är alltså för sent. Det hjälper inte att i det här läget, sedan konfrontationspolitiken har brutit samman, efter det att moderata samlingspartiet helt har isolerats i Sveriges riksdag, ett halvår senare komma och säga: Visst är vi för nationens samling och en stabiliseringspolitik. Det gör inte något trovärdigt intryck på någon människa, skulle jag föreställa mig. Det avslöjar också den buskpropaganda som man från moderat håll försöker driva mot den här uppgörelsen. Jag har egentligen undvikit att tala så mycket om regeringens insatser och socialdemokratins insatser. Vi får väl stå för det vi tycker är riktigt, och vi känner väl de tingen. Herr Krönmark började emellertid tala om betygsutdelning så att jag trodde att han skulle sjunga Hosianna till sist. Men jag har vid det här tilfället velat betona någonting helt annat, nämligen att det är den svenska riksdagen, de politiska partierna som är representerade i riksdagen och därigenom den svenska demokratin, som i en tid av splittring i världen har kunnat visa handlingskraft och vilja att förbättra människornas vardag. Det arbetet har moderata samlingspartiet ställt sig utanför i isoleringens höstkyla.

Herr talman! Det är alldeles rätt, herr statsminister, att jag sade att jag inte skulle fördjupa mig i detaljer i dessa avseenden. Det var av hänsyn till kammarens arbetsordning. Jag tycker inte det vore särskilt meningsfyllt av statsministern och mig att nu föra en detaljdiskussion om de frågor som kammaren avgjorde i dag på förmiddagen. Om det hade varit så att statsministern haft ett intresse av att diskutera dessa frågor mer i detalj fanns ju den möjligheten i går. Jag tog för min del upp frågorna som belysning av det ställningstagande vi har kommit fram till. Sedan mycket kort: Våra ståndpunkter i folkpensionsfrågorna har vi fått upprepa i — ja, det bör väl vara 15 år nu. Och visst kan man kalla det en gammal skiva. Men sanningen är ju att vi har fått spela den skivan åter och åter och åter för att socialdemokratin och den socialdemokratiska regeringen äntligen skulle komma att lyssna på den.

Herr talman! Herr Palme talar om moderata samlingspartiet som står i den bistra höstkylan. Jag förstår att kontrasten måste vara slående när herr Palme för egen del står här i självbelåtenhetens solsken. 87 Herr Palme är specialist på att använda fina ord. Jag kan väl inte konkurrera med honom. Men hur det kan vara förenligt med självplågeri, enligt herr Palme, att i början på 1974 kräva nyval tarvar faktiskt en närmare förklaring. Vi hade den gången ingen anledning att frukta ett nyval. Jag tycker det är riktigt när herr Palme talar om riksdagens ansvar i en värld av instabilitet. Men herr Palme underkänner ju väljarna med sin argumentering. Vi är väljarnas ombud, och då vi sitter här på väljarnas mandat utför vi denna — det håller jag med om — förnämliga uppgift. Men jag kan icke förstå att den omständigheten, att man en gång krävt nyval, skulle innebära att man inte verkligen ser upp till det parlamentariska systemet. Sedan betygsätter herr Palme både sig själv och regeringens politik när han uttalar att hade vi inte haft Hagaöverenskommelsen skulle kraven i löneförhandlingarna sannolikt ha legat mellan 25 och 30 procent. Detta är väl ett underbetyg för regeringens ekonomiska politik och regeringens möjligheter och förmåga att bekämpa inflationen. Ja, det är ett verkligt auktoritativt underbetyg, eftersom det är uttalat av landets statsminister. Herr Helén sade att jag var ganska stillsam när jag kommenterade Hagaöverenskommelsen. Ja, jag är ju ganska stillsam till min natur. Hagaöverenskommelsen ansågs ju berättigad som ett medel i kampen mot inflationen, men efter Palmes kompletteringar nu måste jag säga att resultatet av överenskommelsen verkligen är magert. « Sedan raljerade herr Palme med mig och sade att i efterhand — Gösta Bohman lade ju i går fram förslag till en handlingslinje för att om möjligt komma till rätta med inflationsproblemet — vill nu moderaterna hoppa på vagnen, men nu är det för sent. Nej, det är inte så att vi vill hoppa på någon vagn, herr Palme. Vi har i och för sig ingen större önskan att sitta på den vagn där herr Palme är kusk — så kavallerist han är. Men vi känner ett ansvar. Och vi är beredda att ta vår del av ansvaret därför att den inflationsutveckling som vi annars är på väg emot kan ju inte accepteras av någon i denna kammare.

Herr talman! Jag tror att herr Krönmark begår ett misstag när han säger att resultatet av Hagaöverenskommelsen är magert. Så bedömer inte de stora klämda mellaninkomstgrupperna det, som 1975 slipper en hel del av de orimliga marginaleffekter som de fått dras med ända till i år, dels i form av marginalskatt, dels i form av bortfallande bostadstillägg. Så bedömer inte heller de småsparare det som vet att de nu får garantier för att återfå det verkliga värdet av det sparavdrag som man tycker det är bra att kunna skriva in i deklarationen den 15 februari på kvällen. Så bedömer inte heller de många egenföretagarna det — jordbrukare, handlare, hantverkare, konstnärer och författare — som slipper att betala egenavgiften på de första tiotusen kronorna. Så bedömer inte heller de många människor det som vet att de nu om något år får chansen att själva vara med och avgöra när de skall gå i pension Nr 134 och SIippen att se fram emot pensionsdagen som en stupstock. : Onsdagen den Hagaöverenskommelsen innehöll alldeles för många praktiska, direkt 4 december 1974 påtagliga förbättringar för stora grupper för att det med framgång skall gå att hos dem framställa resultatet av överenskommelsen som magert. — Sänkning av den Det är därför som andra företrädare för herr Krönmarks meningsriktning — allmänna pensions inte herr Krönmark själv i dag — väljer att misstänkliggöra överens — åldern, m.m. kommelsen som en räddningsaktion från ett parti som stack svansen mellan benen. Dessa överdrivna och löjeväckande beskrivningar går inte hem hos de människor som vet att man genom att träffa en överenskommelse som de stora löntagarorganisationerna kunde acceptera ändrade på förutsättningarna för deras vardag. Sedan hade jag kanske hoppats att herr Fälldin skulle haft någon minut på sig till att, utöver vad han sade i sitt första inlägg om Hagaöverenskommelsen och kommunerna, också klargöra att det är fel när man hävdar att kommunerna 1975 skulle få en ökad belastning på grund av Hagaöverenskommelsen. Det fanns landsting och kommuner som i början av sitt budgetarbete hade sådana promemorior. Jag vet många fall där de drogs tillbaka i enighet mellan partierna. Och det är ju inte heller så att man från centerns sida för det kommande året har lagt något förslag som skulle vara gynnsammare för kommunerna. Man har räknat med samma belastning på lönesidan och därutöver en höjd energibeskattning som också kommunerna får betala.

Herr talman! Herr Fälldin var inne litet på pensionsåldersfrågan och sade att detta har vi talat för i IS år. Ja, det är det som jag kallar för en gammal skiva. Det är inget fel i att man i centern har talat om önskvärdheten av att sänka pensionsåldern. Men det fel som centern har begått under dessa femton år är att man aldrig har vänt på skivan och spelat betalningsvalsen, om jag så får uttrycka mig, dvs. den del av skivan där man skulle tala om hur en sänkt pensionsålder skulle betalas. När man söker summera och hävdar att man i femton år kämpat mot en motsträvig socialdemokrati som icke har velat sänka pensionsåldern, så är detta fel. Vi har genomfört en rad olika reformer på pensionsåldersområdet men hela tiden sett till att det funnits ekonomisk täckning för dessa reformer. Vi har spelat båda sidorna av skivan. Det är ett politiskt partis styrka, och det bekräftades slutgiltigt i Hagauppgörelsen. Det är svårt att hitta på någonting att säga åt herr Krönmark, för hans inlägg var så splittrat och — om jag så får uttrycka det — förvirrat.

Med enkel reguladetri — det kanske var ett för fint ord; enkel matematik då — kan man säga att om de hade velat ha motsvarande förbättringar kontantlönevägen, så hade de fått kräva ungefär dubbelt så mycket. Då kommer man upp till de där nivåerna på en bra bit över 20 procent. Hagauppgörelsen har alltså redan början medverkat till att hålla nere kraven i lönerörelsen — man startar på en betydligt lägre nivå än man annars skulle ha gjort. Därmed vill jag inte alls uttala mig om slutresultatet — det får vi se så småningom. Så till frågan om nyval. Det är inget fel att begära nyval — det har jag aldrig påstått. Det är på sitt sätt rörande och trevligt att debattera med herr Krönmark, för han är uppriktig. Han sade: När vi i början av året ställde detta krav, då var det minsann inget fel att kräva nyval. Då hade det gått litet bättre än det skulle ha gått den dag nyvalet hade ägt rum. Ja, det var uppriktigt. Det är inget fel att begära nyval. Men om man säger att det är betydligt viktigare att få till stånd ett nyval än att komma fram till ett konkret resultat som är till gagn för människorna, då tror jag inte människorna hänger med längre; då tycker de att deras angelägenheter — sakfrågorna —- liksom myntas bort i ett partipolitiskt spel. Herr Krönmark beskyller mig för att vara självbelåten. Jag har icke talat vare sig om mig själv, om regeringen eller om min grupp, utan jag begränsade mig hela tiden till att tala om riksdagen. Riksdagen har anledning att vara nöjd med detta resultat. Att tala om riksdagens ansvar, som jag gjorde, innebär ett underkännande av väljarna, säger herr Krönmark. Nej, tvärtom! Väljarna förstår mycket väl att partierna befinner sig i kamp med varandra, har olika idéuppfattningar och intar olika positioner i sakfrågorna — eller inte kan, för att svinga sig upp till sådana högtidligheter som Torbjörn Fälldin underhöll oss med, beräknas avvika från färdriktningen och sina löften till väljarna och allt detta. Väljarna har nog också förståelse för att det förekommer en del taktiska resonemang i det politiska livet, men detta är trots allt inte det viktiga. För väljaren är ju det viktiga, när han eller hon avger sin röst på ett politiskt parti och denna röst möjliggör att en person sätts in i en beslutande församling, att arbetet i parlamentet skall leda till sådana resultat som vederbörande väljare kan märka i sin vardag. Det väsentliga som det ytterst gäller är respekten för väljaren och möjligheten att förverkliga hans eller hennes önskemål i politiska beslut. Ibland går detta inte, och då blir det strid. Ibland kan det uppstå en sådan situation, att ett nyval blir ofrånkomligt. Men innan dess bör man undersöka, om det går att skapa en sådan majoritet att en lösning kan bli möjlig.

Det är detta som har varit moderaternas stora misstag ur allmän par — Sänkning av den lamentarisk och demokratisk synpunkt. Det har varit riksdagens stora — allmänna pensionsframgång att dessa locktoner från moderaterna icke har vunnit anklang åldern, m.m. utan blivit liksom ett tema för deras interna uppbyggelse.

Herr talman! Det är möjligt, herr Helén, att det ute i kommuner har upprättats promemorior som inte varit helt korrekta beträffande årtal osv. Men det verkligt intressanta är inte vid vilken tidpunkt eller under vilket år som effekten kommer, utan det avgörande är att en urgröpning av skatteunderlaget försämrar kommunernas skatteinkomster. Så till det gamla vanliga påståendet, att vi inte skulle ha talat om hur vi skall betala pensionsålderssänkningen. Först och främst vill jag då fråga, om statsministern kan ge något enda exempel på att vi röstat för en social reform utan att samtidigt gå med på att ta fram de nödvändiga pengarna. Men jag kan gärna medge att oppositionssidan får vara litet försiktig med att alltför tidigt komma med finansieringsförslag till frågor som vi driver, eftersom vi då lätt kan göra den erfarenheten att regeringen tar vara på den finansieringsmöjligheten för något annat ändamål — och det får ju finnas gränser för hur länge vi skall stå till tjänst på det viset. Därför är det rimligt att de båda sakerna får komma samtidigt. Statsministern tyckte att jag hade svingat mig upp till oanade höjder när jag svarade att vi inte hade någon beredskap för att säga nej då han reste krav på oss om att ändra den politiska färdriktningen. Det är fullt klart. I sådana lägen tvekar vi inte ett ögonblick att ta ett nyval. Men skall jag fatta inlägget från statsministern så att han och regeringen är beredda till sådana eftergifter för att få sitta kvar vid regeringsmakten?

Herr talman! Inte alls, herr Fälldin. Jag polemiserade inte mot vad herr Fälldin hade sagt om färdriktningen — jag sade bara att det var så vackert men litet allmänt. Jag drömmer inte om att ha någon annan mening. Jag kunde bara inte själv hitta på en lika vacker formulering i det ögonblicket, och det var uteslutande därför som jag hänvisade till herr Fälldin. Jag skall gärna citera herr Fälldin i framtiden också, om det behövs. 91 Det går ju inte att föra ett sådant resonemang som det som har förts om kommunerna. I så fall skulle rent astronomiska löneökningar vara till fördel för kommunerna, därför att de skulle öka skatteunderlaget enormt. Men resultatet skulle bli en inflationsutveckling som likt ett dråpslag skulle drabba även kommunerna. Därför är det alldeles korrekt vad herr Helén tidigare har sagt. Sedan frågade herr Fälldin: Har centern någonsin röstat för en social reform utan att vilja vara med om att betala den? Jag vet inte. Ni följde denna smala väg åren 1951-1957, det kan jag garantera för då var ni med i regeringen. I övrigt tror jag att ni någon gång har gjort avhopp från den smala vägen. Men det intressanta var en ny tanke som herr Fälldin nu förde fram.

Det innebär att när ni föreslår stora sociala reformer underlåter ni att tala om hur de skall betalas eftersom ni har fullt förtroende för att regeringen skall hitta på ett sätt att betala dem, varpå ni i tillämpliga delar ansluter er. All right. Om jag kan ta det som ett löfte för framtiden innebär det i alla fall en hanterlig procedur och är att föredra framför de renodlade överbud som moderaterna för närvarande är ”riksdagsmästare” i att lägga fram.

Herr talman! Jag har suttit i riksdagen i nio år, och jag kan försäkra att jag aldrig tidigare så påtagligt som nu har upplevt att jag tillhör det politiska fotfolket. Att ta till orda omedelbart efter en debatt på partiledarnivå ger besked om var man står på den politiska rangskalan. Men jag får väl trösta mig med att vi inte alla kan bli partiledare. Det här var så att säga utanför protokollet. Så till mitt inlägg i den aktuella debatten om pensionsreformen. Min partikamrat herr Ringaby har tidigare i debatten i dag ganska ingående redogjort för moderata samlingspartiets inställning till pensionsreformen och vår syn på denna reform. Han har deklarerat vårt partis positiva inställning till reformen som sådan och har också pläderat för våra förslag till förbättringar på vissa punkter — förslag som vi har framfört i reservationer som fogats vid utskottsbetänkandet. Jag skall inte upprepa de av herr Ringaby framförda argumenten, utan jag vill bara instämma i vad han därvidlag sagt. Jag instämmer också i den specifikation över moderata förslag på det socialpolitiska området som herr Ringaby föredrog. Vi har från vårt partis sida — självfallet med stöd och hjälp av andra partier, inte minst de övriga borgerliga partierna — drivit igenom frågor som varit viktiga för medborgarna. Det har förts en propaganda mot vårt parti, där det har sagts att vårt intresse för de sociala frågorna är svalt. Den propagandan har tonats ned, men den förekommer ännu ibland. Därför tror jag att den av herr Nr 134 Ringaby gjorda deklarationen var nödvändig. | Onsdagen den Vi har alltså fått igenom förslag med hjälp av de andra borgerliga 4 december 1974 partierna och även på grund av att företrädare för regeringspartiet i den rådande parlamentariska situationen är resonabla på ett annat sätt än Sänkning av den tidigare. Nu kan man tala med socialdemokratiska politiker om sina för — allmänna pensionsslag och i en helt annan utsträckning än tidigare få gehör för sina syn — åldern, m.m. punkter. Det är ju ett framsteg. Herr Ringaby var generös nog att erkänna att centerpartiet har varit pådrivande när det gäller den här pensionsreformen. Naturligtvis hade jag — och det tror jag gäller även de övriga ledamöter som var närvarande i kammaren — funnit det naturligt och riktigt att herr Carlsson i Vikmanshyttan hade tackat för det erkännandet från herr Ringabys sida. Men i stället tog herr Carlsson i Vikmanshyttan herr Ringaby i örat därför att denne hade deklarerat moderata samlingspartiets positiva inställning till sociala reformer. Man kan, herr talman, säga att otack är världens lön. Kvarstår dock deklarationen om vårt partis intresse för dessa frågor. Jag vill med några ord motivera reservationen 9, som till betänkandet har fogats av de moderata utskottsledamöterna. För att finansiera pensionsålderssänkningen och de förbättrade folkpensionsförmånerna föreslår regeringen dels en höjning av socialförsäkringsavgiften till folkpensioneringen, dels en höjning av ATP-avgiften. Reservationen 9 i utskottsbetänkandet berör höjningen av ATP-avgiften. Den föreslagna finansieringen av denna angelägna reform resulterar i betydande höjning av arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter. Tillsammantaget ökar avgifterna för folkpensionerna och sjukförsäkringen med 4,1 procent, en pålaga som drabbar arbetsgivarna hårt. Enligt förhandsmeddelanden från den lönematch som just tagit sin början kommer dessa avgifter att beaktas vid förhandlingarna. Löneutrymmet intecknas, och motsvarande justering kommer att företas vid själva lönesättningen. Så går resonemanget i varje fall. Från moderata samlingspartiets sida hävdar vi att de föreslagna pensionsreformerna icke medför krav på ökat finansiellt utrymme på ATP sidan. Därför anser vi att den ATP-avgift på 11 procent från 1976 som riksdagen tidigare beslutat om bör ligga fast. Vi yrkar att förslaget i proposition 129 om en förhöjning av avgiften för vart och ett av åren 1977-1979 till 11,75 procent avslås. Vi anser att en höjning av ATP avgiften resulterar i en i förhållande till pensionsåtagandet ytterligare betydande övertillväxt av pensionsfonden. Vi har också anledning att tro att en förhöjning av ATP-avgiften i de pågående löneförhandlingarna icke kommer att på samma sätt som socialförsäkringsavgifterna avräknas vid själva lönesättningen. En förhöjd ATP-avgift drabbar som jag tidigare framhöll arbetsgivarna —- och då icke minst de små företagen — hårt och kommer att på sikt menligt inverka på sysselsättningen. Vi yrkar av dessa skäl avslag på 9 Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen 9 i utskottets betänkande.

Herr talman! Den som skall skriva socialdemokraternas partihistoria får det sannerligen inte lätt när det gäller partiets förflutna i fråga om sänkning av den allmänna pensionsåldern. Skulle den skrivas korrekt och alltså svara mot verkligheten, så kommer den att återge ett mönster av undanglidningar, skapande av skenmotsättningar och uppskov med alla möjliga eller rättare sagt omöjliga motiveringar. Kravet om sänkning av pensionsåldern är lika gammalt som folkpensionssystemet. År 1914 trädde det i kraft och sedan dess har frågan behandlats av arbetarrörelsen på många sätt. Det har skett på fackliga kongresser, avdelningsmöten och inte minst ute på arbetsplatserna. Man kan inte ta miste på att en stark och ständigt växande löntagaropinion ställt sig bakom kravet och ansett lagstiftad sänkning av pensionsåldern som en av de angelägnaste reformerna. Trots ett mer än fyra decennier långt socialdemokratiskt regeringsinnehav har inte detta jämlikhetskrav tillgodosetts. Inför regeringspartiets ovilja att lösa frågan har först tjänstemannaorganisationen och nu senast Landsorganisationen klarat av saken avtalsvägen. Slutligen ser det ut som om lagstiftning om sänkning av den allmänna pensionsåldern från 67 till 65 år nu skall bli verklighet. Men in i det sista försöker regeringen, i detta fall i samarbete med folkpartiet, försinka tidpunkten för ikraftträdandet. Det kan inte anses särskilt ärofullt, i varje fall inte av dem som närmar sig pensionsåldern och inte heller av oss andra som anser reformen angelägen. Inte blir det bättre av att regeringen påstår att det är ett krav från fackföreningsrörelsen att skjuta på reformen. Ingen skall försöka inbilla mig att det är ett allmänt krav ute på arbetsplatserna att sänkningen av pensionsåldern skall förhalas ytterligare. Tvärtom är det alltför många arbetare som har pinats alltför länge i ofta tunga jobb innan de får pension. Jag har själv många skakande upplevelser av äldre arbetskamraters kval inför tanken att inte orka hela sträckan fram till 67 år. Oftast är de i min bransch — byggnadsbranschen — slut som yrkesverksamma långt före uppnådda 60 år. När nu regeringspartiets talesmän hänvisar till lagtekniska problem —- kollisionen mellan avtal och lagstiftning — som skäl för uppskov tycker jag att det är ynkedom. Det har visat sig under den korta tid jag varit ledamot av denna kammare att man kan — om viljan finns — klara av även omfattande lagstiftningar på kort tid. För övrigt måste jag ställa mig frågande till socialdemokratins strategi. Från det hållet talas det ofta om fördelarna med vad som kallas facklig-politisk samverkan. Själv tycker jag att den i huvudsak inneburit att fackföreningsrörelsen hämmas och tvingas in i blandekonomins ramar och villkor. Den omskrutna fackligt-politiska samverkan har lett till att Landsorganisationen bara några år före en lagstiftning når en uppgörelse om sänkning av pensionsåldern. När sedan lagstiftningen skall träda i kraft så skall tidpunkten skjutas framåt just på grund av avtalsuppgörelsen. Detta är en alldeles fantastisk kombination enligt min mening. Samverkan mellan den fackliga och den politiska arbetarrörelsen har inte lyckats lösa pensionsfrågan. När sedan regeringen genom opinionsförtrycket tvingas till en reform, utgör alltså denna samverkan ett hinder. Det måste också anses anmärkningsvärt att ett borgerligt parti — centerpartiet — under regeringens ståndaktiga motstånd mot en sänkning av pensionsåldern har lyckats segla upp som en framstående förespråkare för en pensionsreform. Att regeringspartiet inte kan mäta sig med vänsterpartiet kommunisterna när det gäller förslag till förbättringar för arbetarklassen kan man förstå. Men att svenska folket skall få den bestående bilden att regeringen av borgerliga krafter har tvingats sänka pensionsåldern borde stämma socialdemokratin till eftertanke. Herr talman! Omständigheterna kring framläggandet av propositionens båda huvuddelar har varit desamma beträffande såväl pensionsålderns sänkning som den del som gäller förbättrade pensionsförmåner. I båda fallen är det opinionen från arbetsplatserna respektive från pensionärerna som genom sin växande styrka har brutit ned motståndet mot att ta dessa steg. Behovet av en sänkt pensionsålder har inte blivit klart plötsligt — det har varit uppenbart mycket länge. Utvecklingen inom arbetslivet har genom ökad arbetsintensitet och andra många gånger påtalade förhållanden givit kravet större aktualitet. Beträffande pensionärernas standard är förhållandet i sak detsamma. Visst har standarden gradvis blivit bättre — ett resultat som pensionärerna själva starkt har bidragit till. Utan att hemfalla till någon som helst överskattning av mitt eget partis roll vill jag tillägga, att vi inom vänsterpartiet kommunisterna tilltror oss om att kunna tillmäta våra upprepade framstötar på dessa områden en icke ringa inverkan, just därför att de motsvarat förväntningarna och kraven från dem som närmast är berörda av dessa reformer. Inte heller har rikets finanser förbättrats så påtagligt att de ekonomiska förutsättningarna först nu är framskapade. Ånej. Man har fått göra en dygd av nödvändigheten. Hur många gånger har inte utskottstalesmännen kört sitt slitna argument att pensionstillskotten varit ”väl avvägda”. Men nu intar man den ståndpunkt som vi har förfäktat från det ögonblick då frågan om pensionstillskottens införande stod på dagordningen. En kraftigare tillmätt årlig förbättring har inte bara givit mera. Konstruktionen av tillskotten, genom att utgående ATP tillsammans med dessa tillskott utgjort garantibelopp, har ökat det antal pensionärer som tillerkänts standardlyft. En enkel övergång till att beräkna pensionstillskotten på 4 procent av basbeloppet ger en mycket blygsam ökning. När man har kommit fram till att 4 procent av basbeloppet skall utgöra standardhöjningen utöver grundpensionens ökning, bör den nyvunna insikten härom få en tillämpning som griper tillbaka i den gällande planen för pensionstillskottens ökning. Vi vill med andra ord inkassera uppslutningen bakom vårt gamla krav om pensionstillskottens beräkning efter 4 procent av basbeloppet till att höja utgångspunkten för den föreslagna årliga förbättringen av dessa tillskott. Av motionen 1871 samt reservationen 3 framgår att denna utgångspunkt bör utgöra 28 procent av basbeloppet. Detta betyder att den årliga förbättringen av tillskotten blir 595 kronor större än propositionens förslag. Jag blir inte överraskad om regeringspartiets företrädare genast kommer med i sak samma argument som man kom med när kommunisterna 1969 och även därefter föreslog att tillskotten skulle beräknas efter 4 procent av basbeloppet. Då var vårt bud ett ”överbud”. Det var ”orealistiskt” och allt man nu kunde hitta på. Men så småningom blev det budet ”väl avvägt”, hur mycket ”överbud” man än hade kallat det tidigare. Herr talman! Förslaget till uppräkning av grundförmånen, dvs. grundpensionen, har vi inga erinringar emot. Tillsammans med den utformning pensionsförbättringarna får genom vårt förslag om pensionstillskotten är det en delförbättring, som enligt vår mening utgör ett minimum av vad pensionärerna har rätt att begära. Herr Aspling har talat här i dag, likaså statsministern. Jag förstår behovet av att få ut största möjliga effekt av de förslag som under många år en stark opinion drivit fram. Men kanske herr Aspling erinrar sig den målsättning som angavs på Pensionärernas riksorganisations kongress i Gävle i fjol? I verksamhetsplanen som kongressen antog heter det ”att kravet på en pension, som uppgår till 65 procent av industriarbetarens genomsnittsinkomst, icke tillnärmelsevis har uppfyllts”. Vi har för vår del ofta åberopat oss på dessa målsättningar och den bedömning av pensionärernas situation som kommit till uttryck från PRO:s sida. Vad är då naturligare än att vi försökt att i riksdagen vinna gehör för just de krav som den erkänt representativa pensionärsorganisationen har fört fram? De är, herr talman, dels att uppnå en något större del av den ställda målsättningen än vad propositionen föreslagit, dels att få fastslaget ett mål — man kan kalla det en riktpunkt — för ansträngningarna att ge pensionärerna en dräglig levnadsstandard. Vi har i vår motion nr 1871 påvisat att enligt de i propositionen föreslagna förbättringarna blir de samlade pensionsförmånerna — exklusive ATP — 32,6 procent av den genomsnittliga industriarbetarinkomsten. Det bör alltså vara rimligt att godta de av oss föreslagna förbättringarna av pensionstillskotten. Som bekant inkluderar dessa utgående ATP. Det innebär att de verkliga utgifterna för statskassan blir så att säga nettoutgifterna. Nu har det frågats beträffande våra krav på den här punkten: Betyder detta att nå upp till 65 procent av den genomsnittliga industriarbetarlönen pensionsförmåner exklusive utgående ATP, med andra ord att pensio närerna skulle få belopp motsvarande 65 procent av den genomsnittliga — Nr 134 MORE IOCFIÖRER plus ATP? Det skölle innebära, anser de som undrar, Onsdagen den att pensionärerna skulle få ett orimligt högt belopp. Jag tror att de som 4 december 1974 är oroliga kan lugna ner sig. Vi har inte frågat PRO hur organisationen ser på denna fråga, men vi har föreslagit att riksdagen skall göra ett — Sänkning av den principuttalande rörande målsättningen för fortsatta pensionsförbättringar. — allmänna pensions Vi förutsätter verkligen att man skall pröva denna fråga och komma = åldern, m.m. fram till en rimlig avvägning, som utesluter de risker frågeställarna är så bekymrade över. Än ett bra tag är dessa bekymmer ogrundade. Nej, herr talman, vad det gäller är att komma fram till en enligt vår mening riktig principiell syn på hela frågan om pensionärernas standard. Den bör ge uttryck åt jämlikhetsprincipen. De som under ett långt arbetsfyllt liv varit med om att skapa detta samhälles tillgångar skall tillerkännas en hygglig standard på ålderns höst. Inte ens två tredjedelar av industriarbetarnas genomsnittliga årslön är en rimlig begäran. Vad säger alla de — exempelvis ledamöterna i denna kammare —- som har en standard betydligt överstigande industriarbetarnas? Tycker de måhända att vi reser ett orimligt krav på pensionärernas vägnar? Vi tycker det inte. Därför hoppas vi få stöd i denna fråga, och voteringsprotokollen kommer att ge besked om hur läget är. Vi har när det gäller ikraftträdandet av denna reform hävdat att olikheterna inte är motiverade. Det är bra att den förhöjda grundpensionen skall gälla från den 1 januari 1975. Vad gäller pensionstillskotten följer vi en plan som har den I juli-30 juni som fastlagd termin. Det är gott och väl. Men varför tillämpa den på 1976 — varför inte redan genomföra reformen i detta avseende från den 1 juli 1975? Vi ställer oss frågande till detta. Finansieringsproblemet kan inte vara en oöverstiglig svårighet om bara den politiska viljan finns. Tyvärr lämnar förslaget i detta avseende en hel del övrigt att önska. Herr talman! Jag har inte i mitt anförande närmare gått in på enskildheterna i vpk-motionen. Huvudpunkterna är dock, anser jag, utförligt motiverade. Vi ser detta avgörande som ett av de viktigaste riksdagen har att fatta. Vår utgångspunkt är att verkligen ta ett rejält steg på vägen att höja standarden för landets folkpensionärer. Men det är bara ett steg. Vad angår frågan om sänkning av pensionsåldern har min kollega, Lars Ove Hagberg, utförligt utvecklat de synpunkter vi har att anföra. På min lott faller att yrka bifall till reservationerna 2, 3, 5 och 15.

Herr talman! Herr Fridolfsson var ledsen för att herr Carlsson i Vikmanshyttan inte hade tackat herr Ringaby för att han från denna talarstol sagt att centern var pådrivande parti när det gällde att söka få en sänkning av folkpensionsåldern. Om det kan glädja herr Fridolfsson skall jag gärna i stället för herr Carlsson tacka herr Ringaby för detta. Det var ju ändå bara ett konstaterande av faktum.

Jag kan påminna om att centern var det parti som först lanserade barnbidragen i den svenska riksdagen. Det skedde i första kammaren av professor Wahlund. Vi har också varit pådrivande på en hel del andra områden på den sociala sektorn. Det är för vårt parti rätt naturligt då vi företräder de kroppsarbetande människorna. Därmed, herr talman, är jag inne på det område som jag närmast begärt ordet för. Det betänkande som vi här har diskuterat hela dagen upptar inte bara frågan om en lagstadgad sänkning av pensionsåldern, utan förslaget från regeringen inrymmer också en hel del andra frågor som tar sikte på att förbättra folkpensionsförmånerna. Det är fullt naturligt och i linje med att vi har varit pådrivande i fråga om en sänkning av pensionsåldern från 67 till 65 år — vi har kört med denna fråga i 15 år här i riksdagen — att vi i dag med tillfredsställelse konstaterar att den äntligen kommer att bli löst. Sänkningen av pensionsåldern är ett mycket viktigt steg — det har i dag många betygat från denna talarstol — när det gäller att skapa större jämlikhet mellan pensionärerna. Vi från centern anser oss dock inte kunna godkänna förslaget om övergångsbestämmelser. Övergångsproblemen är kanske mest påtagliga för de människor som gjort förtida pensionsuttag. I propositionen finns också vissa förslag till övergångsbestämmelser för den som av en eller annan orsak tvingats begära ett förtida uttag.

Vissa grupper med tungt kroppsarbete och med för höga prestationskrav i arbetslivet med åtföljande förtidig utslitning erbjöds oftast ingen annan lösning på sina ekonomiska problem än ett förtida uttag. Så är faktiskt också fallet för många än i dag, inte minst för de hemarbetande kvinnorna. Resultatet för dessa personer blir att de under hela sin återstående livstid får leva på en oskäligt låg pensionsnivå. Då dessa människors problem enligt vår mening inte tillräckligt beaktas i de förslag till övergångsbestämmelser som framlagts i propositionen, föreslår vi att dessa frågor måtte upptas till förnyad prövning i pensionsålderskommittén i samband med dess övervägande beträffande den rörliga pensionsåldern. Vi förutsätter att förslag därom kan föreläggas riksdagen i så god tid att frågan om övergångsregler för dem som begärt förtida uttag kan vara tillfredsställande löst vid pensionsålderssänkningens ikraftträdande. En annan viktig fråga, herr talman, som måste få en tillfredsställande lösning, är hur man på bästa sätt skall kunna garantera alla pensionärer deras berättigade del i en kommande standardökning. För centerns del är detta en hjärteangelägenhet — en sak som vi har arbetat för mycket länge. Jag vill påminna om vår mångåriga kamp för en standardökning för folkpensionärerna och en värdesäkring av pensionsbeloppen. Nu är pensionsnivån knuten till gällande basbelopp och följer därmed penningvärdeförändringarna, en sak som är viktig inte minst med tanke på den starkt ökade inflationstakten. År 1969 infördes så pensionstillskotten. Som socialministern i sitt i dag hållna anförande bekräftade skulle dessa utgå till alla pensionärer med ingen eller ringa ATP. Därigenom, tycker man, borde alla pensionärer också ha tillförsäkrats sin rättmätiga del i standardökningen. Nu blev resultatet tyvärr för många helt annorlunda. Vad socialministern i dag från denna talarstol liksom från sin plats nere i kammaren flera gånger har upprepat, att pensionstillskotten är en del av pensionen och gör den värdesäker, är sanning bara till en viss del. Det har inte kommit fram några förslag om detta i vare sig propositionen eller utskottsbetänkandet. Det är faktiskt så att de pensionärer som på sin tid begärde undantag från ATP blir i det närmaste helt utestängda från den standardförbättring som andra garanteras genom pensionstillskotten. Detta innebär att dessa människor på äldre dagar ofta råkar i en mycket besvärlig ekonomisk situation. Detta är särskilt orimligt för dem som begärde undantag från ATP innan pensionstillskotten infördes och därför inte rimligen kunde förutse att de därigenom skulle av samhället ställas utanför den framtida standardhöjningen som man ändå kunde förvänta skulle utgå till folkpensionärer. För centerpartiets del har det alltid varit en förstahandsangelägenhet att arbeta för att den generation som genom sin arbetsinsats lagt grunden till vårt välstånd också garanteras en trygg ålderdom. Därför borde pensionstillskotten utgå till alla pensionärer vilka inte har någon eller endast ringa ATP. Eftersom också pensionstillskotten är bundna vid gällande basbelopp kommer de pensionärer som nu på grund av olika orsaker inte blir delaktiga av framtida pensionstillskott att komma på undantag när det gäller standardhöjningen. Genom den snabba penningvärdeförstöring som vi länge haft i vårt land blir det stora årliga belopp som pensionärerna går miste om. I januari 1970, alltså för nära fem år sedan, var basbeloppet 6 000 kronor och har sedan dess på grund av den fortlöpande penningvärdeförsämringen höjts till att i dag vara 9 000 kronor, alltså en höjning med 50 procent under knappt fem år. Om vi i framtiden får uppleva en lika stor penningvärdeförsämring — och ingenting talar väl emot detta — kan basbeloppet fram till 1981-1982 stiga till 12 000-14 000 kronor. Med den procentsats som pensionstill Nr 134 skotten då skulle utgå med kommer det att röra sig om mycket stora Onsdagen den årliga belopp som dessa pensionärer — om det inte blir någon ändring 4 december 1974 — skulle gå miste om. Vi anser därför att tiden nu borde vara mogen för en översyn av pen Sänkning av den sionssystemets regler i syfte att finna ett enklare och för pensionärerna allmänna pensionssmidigare men framför allt rättvisare system, med en för alla pensionärer åldern, m.m. garanterad minimistandard. Jag har, herr talman, med mitt korta anförande velat motivera centerns och vill i likhet med herr Carlsson i Vikmanshyttan yrka bifall till alla de reservationer vid nämnda betänkande som centerns utskottsledamöter står för.

Herr talman! När vi har hunnit så här långt på talarlistan och så mycket är sagt i denna fråga skall jag begränsa mig högst väsentligt när det gäller att bemöta de talare som varit uppe efter partiledarreplikskiftet. Herr Fridolfsson och herr Ringaby har haft en skickligt gjord arbetsfördelning när det har gällt att kommentera reservationerna. Herr Ringaby har tagit på sig den del som rör ökade förmåner till pensionärerna: dels den reservation som går ut på en höjning av vårdbidrag vid en tidigare tidpunkt än majoriteten föreslagit, dels den reservation som gäller ATP poäng för dem som uppbär partiell pension. Han talade på ett ganska tidigt stadium i debatten. Sedan kom då herr Fridolfsson in betydligt senare och talade om att moderaterna reserverar sig mot höjningen av ATP-avgiften. Det kanske hade varit bra om herr Ringaby hade tagit upp detta i ett sammanhang och talat om dels att man kräver mer, dels att man inte är beredd att betala. På det sättet hade vi fått frågorna allsidigt belysta. Jag tyckte att jag ville hjälpa herrarna att ta upp dessa reservationer i ett enda sammanhang. Något av herr Olssons i Stockholm anförande hängde väl i luften. Jag vet inte om herr Olsson har blivit felplacerad på talarlistan, men faktum är att tidpunkten för sänkningen av pensionsåldern, frågan om pensionstillskotten och även finansieringsfrågan var grundligt debatterade innan herr Olsson över huvud taget kom in i debatten. Därför anser jag att det inte tjänar något till att förlänga debatten genom att nu bemöta hans inlägg i de frågorna. Jag vill endast säga några få ord om pensionstillskotten. Det är alldeles riktigt att man från vänsterpartiet kommunisterna har haft motioner om höjning av procentsatsen när det gäller pensionstillskotten; därutöver har kommunisterna också velat ha andra förändringar. Herr Olsson sade att det inte skulle förvåna om utskottets talesman ställde sig här i talarstolen och sade, att utskottet bedömer att pensionstillskotten är väl avvägda, liksom man sade 1969. Nej, utskottet anför att det knappast kan bestridas att uppräkningen av pensionens grundförmåner och pen nomiska situation.

Då förstår jag att — allmänna pensionsni måste ha en reservation, för annars hade den frågan försvunnit för = åldern, m.m. er ur den debatt som vi kan komma att föra i dessa frågor i fortsättningen. Till herr Magnusson i Nennesholm, som här har gått in på reservationerna från centerpartiet dels beträffande det förtida uttaget, dels beträffande de personer som har begärt undantag från ATP, skulle jag vilja säga några ord. När det gäller undantagandet från ATP, där ni begär en utredning, har man nästan en känsla av att vi har hamnat i en diskussion om betänkandet nr 36, som skall tas upp litet senare. I det har utskottet talat om att det skall bli en översyn och att en parlamentarisk kommitté skall se över dessa frågor. Jag kan bara helt kort säga, herr talman, att jag inte kommer att i detalj gå in på dessa frågor. Bara en liten parentes. Herr Magnusson sade att de personer som har begärt undantag från ATP inte rimligen kunde veta att det skulle komma att införas pensionstillskott. När man begärde undantag från ATP, trots att det var en omfattande upplysningskampanj om vad det innebar, menar jag att man klart visste vad man gjorde då. Och i vårt samhälle, där reformerna har avlöst varandra så snabbt och alltid inneburit förbättringar för olika grupper i samhället, borde kanske också de personer som begärde undantag ha förstått att det skulle komma förbättringar även på det området. Slutligen beklagade herr Olsson i Stockholm att centerpartiet kommer att framstå som det parti som har varit det pådrivande i frågan om en sänkning av pensionsåldern. Herr Magnusson i Nennesholm underströk att centern varit detta och talade vidare om att man varit pådrivande på betydligt fler områden inom den sociala sektorn. Herr Fälldin nämnde att centerpartiet kommer med förslag, men han ville inte tala om hur man skall finansiera dem, åtminstone inte i ett tidigt skede. Vi fick uppleva detta också för två år sedan när en sänkning av pensionsåldern diskuterades. Från centerhåll förnekade man då trovärdigheten i uppgiften från regeringen att sänkningen i det läget skulle komma att kosta ungefär 1 400 miljoner kronor. Centern ville då inte räkna in kostnaderna för de människor som hade fått en sänkning av pensionsåldern genom avtalsuppgörelse mellan LO och SAF. Den gruppen skulle enligt centerns mening inte räknas in när vi bedömde kostnaderna. Men uppfattningen på den punkten måste ändå ha svängt sedan dess, ty nu har man inte haft några invändningar mot kostnaderna i samband med behandlingen av propositionen. Herr talman! Jag ber med det anförda att få yrka bifall till utskottets

Herr talman! Fru Håvik angrep bara mitt anförande i största allmänhet och tyckte att det kom litet för sent. Jag vill dock säga att jag själv bestämmer innehållet i mitt anförande. Vidare har vi från vpk tidigare bara haft en talare i denna debatt. Vi kan t.ex. inte sätta in ministrar litet varstans på talarlistan utan får dela upp uppgifterna på ett annat sätt. Beträffande sakfrågan — pensionstillskotten — som är mera intressant, vill jag säga att fru Håvik får läsa på litet. Man kan inte argumentera utan att ha en saklig bakgrund. Vi följer exakt vår gamla motion, ingenting annat. Innehållet i det förslag som nu föreligger från oss är grundat på den gamla motionen. Vad som skett sedan denna väcktes är att förslag framlagts i propositionen om att förbättringar skall genomföras under ytterligare två år. Det är också vad vi nu föreslår. Vi hamnar på en högre slutlig andel av ålderspensionen, nämligen 48 procent, efter en årlig höjning med 4 procentenheter under tolv år av pensionstillskottens beräkningsandel, medan motsvarande andel enligt propositionens förslag skulle bli 41 procent. Enligt detta förslag ökas andelen med 4 procentenheter årligen först fr.o.m. den 1 juli 1976. Så ligger det till med våra tidigare motioner. Hoppet om att propositionen skulle råka vara bättre för pensionärerna än vpk-motionerna i det avseendet är alltså grusat. Jag hade vidare väntat mig att det förhållandet att centern framstår som pådrivare skulle komma att tas upp. Jag väntar nu bara på att socialdemokraterna skall gå ut med sitt propagandamaterial på arbetsplatserna och säga att de kämpat för en pensionsreform och nu genomdrivit en sådan. Men alla partier har i dag sagt att de kämpat för detta och nu blivit tillfredsställda. Den som lyssnar på debatten utifrån måste fråga sig: Vilka har de olika partierna egentligen kämpat mot när det gällt en sänkning av pensionsåldern? Vilka har socialdemokraterna konkret haft att kämpa mot? Centern påstår att man kämpat mot regeringen, och moderaterna försöker påstå detsamma, även om det verkar mindre trovärdigt. Också folkpartiet hävdar detsamma. Vilka motståndare har hindrat socialdemokraterna från att genomföra denna reform för länge sedan?
Herr talman! Några ord av fru Håvik ger mig anledning till en replik. Pensionstillskotten är ju tillkomna för att vara en standardsäkring för folkpensionen. Att man skulle koppla dem, fru Håvik, till ATP-systemet många år efteråt kunde ingen människa veta om. Fru Håvik ställde frågan, om man i centern när man lägger fram förslag till sociala reformer också brukar vara villig att betala dem. Jag kan ställa precis samma fråga till fru Håvik som herr Fälldin ställde till statsmi Nr 134 nistern i dag. Statsministern kunde naturligtvis inte svara men försökte Onsdagen den komma undan på ett billigt sätt genom att säga: ”Jo, det har nog funnits 4 december 1974 något sådant tillfälle.” Jag vill alltså fråga fru Håvik: Har centern någon gång när den har = Sänkning av den lagt fram ett förslag på detta område vägrat att vara med och betala? — allmänna pensions Man kan inte bara slänga omkring sig påståenden; de bör i varje fall — åldern, m.m. vara något så när sakligt grundade.
Herr talman! Fru Håvik tyckte att herr Ringaby och jag hade delat upp debatten på ett finurligt sätt. Herr Ringaby tog de reservationer som kostar pengar därför att de gäller reformer, och jag skulle föra debatten kring reservationen 9, som går ut på att spara pengar. Nu förhåller det sig kort och gott så, att vi från moderat håll har gått med på finansieringen av alla pensionsförbättringar. Den saken är helt klar. Däremot har vi gått emot de uttag som avser att finansiera skattesänkningen. Herr Ringaby har tidigare i dag motiverat vår linje: vi anser att det är fel att använda socialförsäkringsavgifter för skattesänkning. Så till den aktuella reservationen 9 angående ATP-avgiften. Vi har under många år hävdat den uppfattningen att det pågår en övertillväxt av pensionsfonderna. Det är vår gamla linje som vi fortfarande driver. Till detta kan läggas att förslaget skall gälla fr.o.m. 1977, och i vår motion har vi också klart fastslagit att vi framdeles skall återkomma till frågan. Vi har alltså icke gjort ett slutligt ställningstagande, utan vi skall framdeles se hur den ekonomiska situationen i sin helhet kommer att te sig.

Herr talman! Det är alldeles självklart att jag inte kritiserade innehållet i herr Olssons i Stockholm anförande. Jag konstaterade bara helt kort att hans frågor redan hade blivit besvarade under dagens debatt. Och jag beklagade att inte herr Olsson var med när frågorna var helt aktuella, för då hade vi sluppt förlänga debatten vid denna tidpunkt. Herr Magnusson i Nennesholm sade att man från centerns sida alltid varit beredd att vara med och lägga fram förslag när det gäller finansieringen av sociala reformer. Hur det har sett ut i andra utskott vill jag inte uttala mig om, herr Magnusson. Men i socialförsäkringsutskottet har det längsta man kunnat sträcka sig till varit en formulering om att centern är givetvis beredd att diskutera finansieringen. Men några konkreta förslag i något ärende som vi har haft att behandla i utskottet har jag i varje fall under mina år i socialförsäkringsutskottet aldrig sett. Detta gäller till en hel del i andra lagutskottet, som föregick socialförsäkringsutskottet.

Herr talman! Jag vill bara konstatera att fru Håvik, liksom andra socialdemokratiska talare som påstår att vi någon gång skulle ha lagt fram ett förslag utan att vi ville vara med och betala, hade lika fel som förut. Till kammarens protokoll vill jag säga att det är att fara med osanning.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att även om fru Håvik inte direkt accepterar moderata samlingspartiets linje i fråga om vår syn på AP-fonderna, så är det i varje fall en politisk realitet från vår sida. Vår värderade utskottsordförande herr Fredriksson nämnde från talarstolen — och jag tror honom på hans ord — att AP-fonderna i år tyvärr, som han uttryckte sig, inte hade växt med det antal miljarder som var beräknat. I stället för 10 miljarder hade det blivit 8. Det är tillräckligt för att vi skall kunna argumentera för vår linje.
Herr talman! Till herr Magnusson i Nennesholm, som vill ha inskrivet i protokollet att jag har farit med osanning, vill jag säga: Är det så att herr Magnusson och centern anser att man har kommit med förslag till finansiering om man enbart skriver i en motion att man är beredd att diskutera finansieringen? Är det, herr Magnusson, detsamma som att ange hur man vill finansiera en reform och omtala vilka krafttag man är beredd till, i så fall hade jag fel. Men jag trodde att man ville sträcka sig en aning längre och gå djupare in i frågorna om hur man vill betala förslagen. Det är det jag inte har sett några prov på. Herr Fridolfsson! Jag har inte accepterat er syn på AP-fonderna. Jag har bara konstaterat att den har funnits under lång tid. Vi har upplevt i utskottet — och jag tror ledamöterna i fler utskott — att man från ert partis sida med alla möjliga medel, bl.a. motioner, har försökt att få AP-fonderna att betala förslagen. Däremot har man ställt sig ytterst kallsinnig och ibland helt avvisande när det har gällt att öka dessa fonders möjlighet att bli det instrument i samhället som har varit till sådan oer — Nr 134 hörd nytta för oss. Onsdagen den

Herr talman! Det var en vårnatt för drygt 60 år sedan som Sveriges riksdag beslutade om en allmän pensionering. För att vara exakt var det kl. 03.20 natten mellan den 21 och 22 maj 1913 som beslutet fattades. Det var den första större sociala reformen i vårt land, inte därför att pensionsförmånerna var bra, för det var de inte — resurserna för en bra pensionering var begränsade — utan därför att beslutet gällde en allmän pensionering. Alla skulle få rätt till en folkpension. Det har hänt mycket sedan dess. Nya pensionsformer har tillkommit och pensionerna har blivit större. Men pensionsåldern är oförändrad. Den blev 67 år 1913 och den har kommit att stanna där. Samtidigt har man i andra länder bestämt sig för 65 år, ibland 63 eller t.o.m. 60 år som en allmän pensionsålder. Men det finns några viktiga omständigheter att ta hänsyn till då man jämför pensionsåldern vid olika tidpunkter och i olika länder: 1. Vi har rätt till förtida och uppskjutet pensionsuttag — det finns en rätt att få sin ålderspension några år före eller några år efter 67 års ålder. 2. Vi har generösa regler för förtidspension som ger särskilt goda möjligheter för människor i 60-67-årsåldern att få pension. 3. Vi har olika avtal på arbetsmarknaden som ger stora grupper rätt till en tidigare pension, ofta från 65 års ålder. Detta är viktiga fakta då vi jämför svensk och utländsk pensionering. Det är riktigt att den allmänna pensionsåldern är hög i Sverige, men många människor har som sagt också rätt att några år före den åldern få en pension. Det är emellertid ändå betydelsefullt att vi nu genomför en sänkning av den allmänna pensionsåldern. Den pensionsreform vi kommer att fatta beslut om betyder ökad trygghet och större rättvisa för många människor — alla kommer att få rätt till en full pension fr.o.m. 65 års ålder. Det är också betydelsefullt att i detta sammanhang de som redan nu har pension får bättre pensioner och framför allt att förtidspensionärerna får en väsentlig förbättring. Slutligen är det betydelsefullt att vi tar ett steg mot utjämning av de giftas och de ogiftas pensioner. Det blir visserligen också i framtiden så att två syskon som bor tillsammans får bättre pension än två makar, men vi måste gå stegvis och småningom nå målet med en individuell pensionering. Dagens debatt har i mycket handlat om när en pensionsreform skall genomföras och vilka partier och vilka människor som snabbast har 105 velat genomföra en sådan reform. Den debatten skall jag inte fortsätta. Om rättvisan skall segra också då det gäller historieskrivningen bör man dock tillägga att alla partier har betraktat en pensionsreform som betydelsefull. Det har varit delade meningar om när det varit finansiellt och tekniskt möjligt att genomföra en reform och vilka inslag i en pensionsreform som skall sättas först. Jag och mitt parti skulle gärna ha sett att denna reform redan hade varit verklighet, men den kostar ju ändå en hel del pengar och vi är medvetna om att det behövs omfattande förhandlingar för att klara en omläggning. När pensionsexperterna säger att de t.o.m. har svårt att klara sitt jobb inom den ram de får genom det beslut vi nu skall fatta, så sätter vi tilltro till detta. Debatten i dag och delvis också gårdagens skattedebatt har handlat om finansieringen. Jag skall inte fortsätta heller den debatten. En sak vill jag dock poängtera.

Efter dagens beslut åsterstår en betydelsefull reform, nämligen den att få en större rörlighet i pensionssystemet, att ge människor rätt att inom vissa ramar själva bestämma tidpunkten för sin pensionering.

Åldrandet är ju i hög grad individuellt. Ingen blir gammal över en natt, även om våra pensionslagar utgår från det. 65 år kan för en del människor vara en för hög pensionsålder, för andra är den för låg. Det kan inte vara rimligt att ha samma pensionsålder för alla. Det måste bli lika normalt att gå i pension vid t.ex. 63 som vid 65 eller 67 års ålder. Det är inte heller bara fråga om själva pensionsdagen, alltså vid vilket datum i livet pensionen skall börja utgå, utan det gäller också att smidigare kunna växla från arbetsliv till pensionärsliv. Det från social och medicinsk synpunkt bästa måste vara att stegvis minska arbetsinsatsen både i fråga om intensitet och arbetstid. Det borde finnas möjlighet till ett deltidsarbete och en deltidspension. Jag tror att de flesta också enligt ett framtida pensionssystem kommer att arbeta fram till en viss pensionsålder, en viss pensionsdag. Men en del vill sluta några år tidigare, andra vill arbeta några år längre, vissa vill ”trappa av” en tid före pensioneringen, och några vill kanske fortsätta en tid efter den dag man betraktar som pensionsdag. Det kan invändas att det redan i dag finns möjlighet till förtida och uppskjutet uttag inom den allmänna pensioneringen. Man kan få ålders pension som 63-åring eller som 70-åring. Det är riktigt. Men det är inte - Nr 134 så många — knappt 10 procent —- som har, utnyttjat detta. Och der beror Onsdagen den inte på att behov och önskemål om större rörlighet skulle gälla bara 4 december 1974 en mindre del av pensionärsgruppen. Det beror på att systemet just nu inte är tillräckligt bra. Stark reduktion av pensionen vid förtida uttag, Sänkning av den gamla traditioner och otillräcklig information har gjort att många pen = allmänna pensionssionärer valt pensionering vid 67-årsdagen även om de skulle ha önskat — åldern, m.m. någonting annat. Pensionslagarna måste möjliggöra för människor att välja olika pensionsalternativ. Jag tror att pensionsålderskommittén inom en nära framtid kommer att framlägga förslag som möjliggör för riksdagen att fatta ett beslut i den frågan. Det är en större rörlighet i pensionssystemet som många socialarbetare, läkare, forskare och fackliga förtroendemän framhåller som det väsentliga. Jag vill bara nämna ett exempel. För ett par veckor sedan utkom en större studie av arbetskraft före och efter pensioneringen — sociologen Solomon Simovicis bok Arbete eller fritid. Han säger att man i första hand måste satsa på ett pensionssystem som är smidigare, rörligare, som ger människor rätt att trappa av, att få dra sig tillbaka och komma åter till arbetslivet. För att nå det krävs inte bara en lagstiftning, det är kanske inte ens i första hand en lagstiftningsfråga. Det gäller värderingar på arbetsmarknaden och i samhällslivet, värderingar som är bundna i traditionellt tänkande. Både arbetsgivare och arbetstagare har vuxit in i systemet med en bestämd pensionsålder, och det gäller att vinna förståelse för ett rörligare system, mer anpassat till skiftande behov och önskemål, med möjligheter till förkortad arbetstid, deltid och med bättre arbetsmiljöer. En medverkan från arbetsmarknadens parter är därför nödvändig för att en pensionsreform skall fungera på ett bra sätt. Jag vill understryka vad arbetslivet betyder just i pensionssammanhang. Ett hårt arbetsliv kan slå ut människor redan före 65 års ålder. Jag hade möjlighet att några veckor i somras studera pensionering och arbetsmarknad i USA. Från många håll för man där fram en pensionsmodell som man kallar för ”30 and out” — 30 år i arbetslivet och sedan pensionering. Det är, som jag ser det, inte någon bra lösning. Dagens beslut om 65 år som allmän pensionsålder är nog inte sista ordet. I framtiden kan man komma att fatta beslut om någon annan ålder som allmän pensionsålder. Men jag skulle önska att vi inte redan nu startar en ny tävlan om fortsatta sänkningar av pensionsåldern.

Detta är också en viktig pensionsreform: att ge de något äldre möjlighet att jobba. Herr talman!

Det är ett betydelsefullt beslut som vi kommer att fatta i dag, men ännu mera betydelsefullt blir det då det får sin komplettering genom ett beslut som jag förutsätter att riksdagen kommer att fatta nästa år, så att båda reformerna — om sänkt och om rörlig pensionsålder — kan börja gälla på samma dag, den 1 juli 1976. Jag yrkar bifall till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 32.

Herr talman! I debattens slutskede skall jag inte bli långrandig, men jag vill ändå göra några kommentarer. Har man som jag suttit med i andra lagutskottet under hela 1960-talet och varit med om att diskutera de här frågorna och därvid ständigt mött en negativ inställning till centerförslaget om sänkt pensionsålder, är det naturligtvis intressant att få vara med i dag, när vi nu äntligen har nått målet att få igenom ett sådant förslag, trots att det blivit en fördröjning. Jag lyssnade med särskilt stort intresse till statsministern, när han stod i talarstolen och sade ungefär så här: I början av den här riksdagen hystes stora farhågor för hur det skulle gå att arbeta i det dödläge som uppkommit. Men han sade också att det rådslag som började med handlingsförlamning har förbytts i handlingskraft. Det var rätt intressant att höra detta; det var litet annorlunda än vad vi fick höra i valrörelsen om social nedrustning, om att pensionerna var hotade osv. Herr Palme talade också om att spela grammofonskivor. Jag måste säga att den grammofonskivan som spelades i valrörelsen tydligen blev utsliten — det var en ny skiva som spelades upp nu. Han angrep centern därför att vi, som han sade, inte har bytt skiva. Ja, jag är medveten om att vi inte har ett lika stort och omfattande skivalbum som herr Olof Palme, men jag vill säga att den skiva i den här frågan — för att använda herr Palmes bildspråk — som vi lade på i början av 1960-talet var av så god kvalitet, att vi inte har behövt byta den, utan den har hållit fram till denna dag! Det intressanta är att även om inte den socialdemokratiska regeringen och den socialdemokratiska riksdagsgruppen lyssnade på den skivan under 1960-talet, så lyssnade ändå många andra människor på den skiva om rättvisa när det gällde pensionerna som centern spelade. Man har försökt — fru Håvik var senast inne på det — att komma ifrån sin negativa inställning under 1960-talet genom att säga: Men centern har ju inte lagt något förslag till finansiering! Detta är bara ett sätt att försöka komma ifrån den negativa inställning som man har intagit under 1960-talet och ända in på 1970-talet. Fru Håvik läste ur socialförsäkringsutskottets betänkande och sade att det var precis detsamma som sades i andra lagutskottet. Nu råkade jag sitta i andra lagutskottet under hela 1960-talet, och jag vet därför vilka motiveringar som anfördes de olika åren. Det är bara att läsa historia — Nr 134 för den som vill göra det. Onsdagen den Jag har varit med om många utredningar, men när vi fått direktiven 4 december 1974 har där inte stått någonting om hur förslagen skulle finansieras. Vi har fått reda ut vad de skulle kosta och ibland föreslå finansieringsform. Sänkning av den Det som man nu försöker föra fram är en efterhandskonstruktion. — allmänna pensions hade de väl också haft förmågan att finansiera systemet. Sedan skall jag bara göra en liten kommentar till vad herr Mundebo var inne på. Vi har sagt att det här inte är det slutliga målet utan att det finns mycket att göra ännu på pensionsområdet. Det talas ofta men diffust om rörlig pensionsålder. Jag har inte fått klart för mig — jag hoppas att utredningen kommer fram till det — vad rörlig pensionsålder egentligen innebär. Någon gång mellan 1962 och 1964 framlades förslag om att den som inte orkade arbeta för fullt skulle få möjlighet att ta ut en del av sin pension, exempelvis folkpensionsdelen, men det förslaget vann då inget gehör. Jag vill helt instämma med herr Mundebo i att det skulle bli ännu bättre om den reform som nu skall genomföras kompletteras med en form av rörlig pensionsålder. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer som har avgivits

Herr talman! I det betänkande som nu har debatterats under ganska många timmar föreslås vidgade folkpensionsförmåner, innefattande bl.a. förbättrad handikappersättning. För vissa handikappade uppstår väsentliga merkostnader på grund av handikappet. Det är en angelägen uppgift för samhället att täcka dessa kostnader så att handikappade inte får en sänkt standard och svårighet att delta i samhällslivet. Det nu föreliggande förslaget medför en klar förbättring för flera grupper av handikappade. Utom synskadade och döva skall i fortsättningen också gravt hörselskadade vara tillförsäkrade handikappersättning med minst 30 procent. Däremot har man inte i propositionen velat fastställa någon automatisk rätt till handikappersättning åt gravt rörelsehindrade. Vid prövning av rätten till handikappersättning skall för denna grupp bedömas om försäkrad i sin dagliga livsföring är i behov av mera tidskrävande hjälp av annan eller får vidkännas betydande merkostnader på grund av funktionsnedsättning. Medan den som är blind, döv eller hörselskadad alltid anses ha sådant hjälpbehov eller sådan merkostnad, skall man även i fortsättningen individuellt pröva den gravt rörelsehindrades situation. Det är just på denna punkt som jag i ett särskilt yttrande har velat markera en annan uppfattning än den som utskottet har. Det är för mig helt ofattbart att man har kunnat göra en sådan avgränsning. Jag anser 109 att även de gravt rörelsehindrade, alltså de som har en väsentlig funktionsnedsättning i armar och ben, borde ha rätt till handikappersättning enligt generella regler. Det föreligger annars stor risk att dessa, med den utformning som förslaget har fått, inte kommer att få någon ersättning, eftersom brister i förmågan att röra sig är väldigt svåra att mäta. Detsamma gäller de merutgifter ett sådant handikapp förorsakar. Jag vill gärna citera utskottsbetänkandet på s. 53: ”Att en blind eller en gravt hörselskadad verkligen är svårt handikappad och att hans handikapp med nödvändighet föranleder vissa merutgifter ligger i sakens natur. Detsamma kan enligt utskottets mening visserligen sägas också om dem som är gravt rörelsehindrade.

Jag vill påstå att det absolut inte kan vara svårare att bestämma graden av ett rörelsehinder än t.ex. av en hörselskada. En person som är helt bunden till rullstol har lika stort hjälpbehov och minst lika stora merkostnader som en blind, döv eller hörselskadad — det vågar jag med bestämdhet påstå. Att inte också de gravt rörelsehindrade får en generell rätt till handikappersättning är, som jag ser det, en stor brist i en i övrigt ganska bra reform.
Herr talman! Jag skall inte mycket förlänga debatten. Jag vill bara säga att jag mycket väl förstår de bekymmer som herr Nilsson i Kristianstad har, med den ställning han intar inom handikapprörelsen.

Jag hoppas därför att herr Nilssons bekymmer skall visa sig överdrivna och att reglerna inte skall få de tråkiga följder som han befarar. Herr talman! Låt mig, när jag nu ändå befinner mig i talarstolen, få säga att jag är mycket förvånad över att man gång på gång återkommer till frågan om ikraftträdandet och vill göra denna till en huvudfråga när vi nu skall besluta om en så här viktig reform. Jag har en känsla av att man tillgriper den bekväma metoden att förneka verkligheten för att slippa se den. Jag tycker nämligen att det finns faktaunderlag för det uppskov som föreslagits i propositionen och som utskottets majoritet har tillstyrkt.

Herr talman! Herr Signell föreslår att man skall ersätta de nuvarande pensionsförmånerna för särskoleelever med ett statsbidrag till huvudmannen för omsorgskostnaderna. Såvitt jag kan finna har herr Signell till stor del lagt rent praktiska synpunkter på frågan, och han anser att en viss förenkling för huvudmännen bör eftersträvas. Herr Signell har i motionen pekat på att pensionsansökningsförfarandet är en betungande och besvärlig administrativ ordning för särskolorna. Då vill jag anföra att det ju inte kan uteslutas att ett system med statsbidrag, som herr Signell eftersträvar, kan medföra administrativa problem av annan art. I vilken form det ekonomiska stödet utgår är emellertid ganska ointressant i sammanhanget. Det primära är i stället själva yrkesutbildningen och rehabiliteringen, möjligheterna att få ut eleverna i arbetslivet och göra livet så meningsfullt som möjligt för dem. Den här frågan har varit föremål för remissbehandling, och flera instanser har ifrågasatt om just pensionen är den lämpligaste ekonomiska stödformen för särskoleeleverna. Men herr Signells direkta förslag — om en utredning med det bestämda syftet att statsbidrag skall utgå till huvudmännen och att pensionerna skall slopas — har inte biträtts av remissinstanserna. Dessa har i stället betonat angelägenheten av att den enskildes ekonomiska förhållanden inte försämras. Det statliga stödet bör ha en utformning som uppmuntrar och gör det möjligt för föräldrarna att vårda barnen i hemmet, och det ekonomiska stödet bör kunna följa individen oberoende av var han bor. Jag vill också referera till FUB, som mycket väl känner särskoleelevernas problem och som särskilt har pekat på att den i motionen föreslagna bidragsformen med statsbidrag i stället för pension skulle kunna öka efterfrågetrycket på institutionsvård. Det skulle ju medföra en olycklig utveckling. Som skäl för att pensionsförmånerna inte bör utgå till särskoleelver har man i debatten anfört att det från psykologisk-pedagogisk synpunkt är otillfredsställande att en ung människa blir bedömd som icke självförsörjande innan tillräcklig grund för ett sådant bedömande kan anses föreligga. Mot detta synsätt vill jag anföra att varje människa ändå vill känna ekonomisk trygghet i varje situation och vill betrakta sig som en fri människa. Pensionen bidrar till detta. Utskottet vill också erinra om att pension i form av sjukbidrag utgår till flertalet särskoleelever. Samma villkor gäller således för samtliga elever. Eftersom rätten till sjukbidrag är begränsad till viss tid sker det en fortlöpande omprövning då det gäller förutsättningarna för bidraget. Även förtidspension, som utgår i de fall nedsättningen av arbetsförmågan bedöms som varaktig, kan omprövas om anledning därtill finns. En person bör inte känna sig nedklassad eller för framtiden utestängd från ar betslivet om sjukbidrag utgår under viss tid. Jag tror det är ganska viktigt Nr 134 att detta framhålls från samhällets sida. Onsdagen den Jag vill med det anförda yrka bifall till utskottets hemställan. 4 december 1974

Herr talman! Jag skall inte beröra den stora frågan som behandlas i utskottsbetänkandet, nämligen frågan om tillsättande av en parlamentarisk utredning som skulle behandla spörsmålet om ett nytt samordnat socialförsäkringssystem. Jag skall i stället ta upp en motion som kommit att behandlas i detta betänkande och som jag själv står som första namn på. Motionen gäller krav på lagfäst obligatorisk grupplivförsäkring. Det finns många trygghetsförsäkringar som är resultatet av förhandlingar mellan parterna på arbetsmarknaden. Den viktigaste är kanske tjänstegrupplivförsäkringen, TGL, som tecknas av arbetsgivaren i Arbetsmarknadens försäkringsbolag, AFA; försäkringen kallas också allmänt för AFA-försäkringen. Från denna försäkring utgår ett engångsbelopp när dödsfall inträffar som varierar mellan 3 000 och 45 000 kronor, beroende på den försäkrades ålder och vilka efterlevande som finns. Dessutom utgår tilläggsbelopp för barn under 17 år och begravningshjälp; tilläggsbeloppet är 13000 kronor för varje barn. AFA-försäkringen är avtalsbunden, men samtidigt rekommenderas icke avtalsbundna arbetsgivare att teckna samma försäkring. Ett stort antal arbetsgivare inom olika näringsgrenar har inte tecknat kollektivavtal med fackförening eller har inte medlemskap i Svenska arbetsgivareföreningen. Det innebär att ett tämligen stort antal lönearbetare står utanför denna arbetsmarknadsförsäkring, denna grupplivförsäkring. Handelsanställdas förbund uppger enligt en artikel i Dagens Nyheter att det enbart i Stockholmsområdet finns omkring 2 000 arbetsgivare som inte är bundna av kollektivavtal inom förbundets verksamhetsområde. Förhållandet torde vara ungefär detsamma inom andra näringsgrenar. Nu är det ju fackföreningarnas och fackföreningsmedlemmarnas uppgift att se till att det finns en kollektivavtalsförbindelse, ett hängavtal, men ändå händer det många gånger att så inte är fallet. Den anställde skall alltså kontrollera att arbetsgivaren är kollektivavtalsbunden eller har tecknat frivillig grupplivförsäkring. Det har inträffat många tragiska fall där familjeförsörjare har avlidit och där det sedan har visat sig att det inte har tecknats något kollektivavtal. Det finns alltså ingen försäkring. De efterlevande har därför inte fått ut några pengar från grupplivförsäkringen. Det är avsevärda summor som det här handlar om. I ett fall gällde det 97 000 kronor skattefritt. På Byggettans expedition har man räknat ut att AFA-försäkringen kombinerad med den nya TFY-försäkringen kan ge uppåt en kvarts miljon kronor skattefritt till de efterlevande vid inträffat dödsfall. Man kanske kan tycka att den som arbetar åt en arbetsgivare som inte har tecknat kollektivavtal får skylla sig själv, och likaså om arbetaren inte har kontrollerat att arbetsgivaren har tecknat försäkring. Men det är ju inte arbetaren — alltså han som råkar ut för dödsfallet — som drabbas av den ekonomiska förlusten, utan det är hans efterlevande. Man kan alltså säga att det är tredje part som drabbas. Vidare tycker jag det är groteskt, att om försäkringen skall gälla när man inte har arbete, så måste man stå till arbetsmarknadens förfogande, vilket innebär att man måste gå till arbetsförmedlingen och stämpla — och uppbära understöd om man är berättigad till det — och hela tiden vara beredd att ta erbjudet arbete. Men blir man då anvisad arbete hos en icke kollektivavtalsbunden arbetsgivare, så kan den situationen uppstå att man blir avstängd från kassan om man vägrar att arbeta där, och då är man oförsäkrad. Tar man erbjudet arbete är man också oförsäkrad. Det är där som de krav kommer in som jag rest, att försäkringen skall vara obligatorisk för alla arbetsgivare, alltså att den skall fungera på samma sätt som en trafikförsäkring och att samtliga arbetsgivare måste vara med i försäkringen. Då kan inte sådana här tragiska fall uppstå. Jag vet också att det från visst fackföreningshåll har sagts att detta med AFA och TFY-försäkringar är ett bra argument när man skall värva medlemmar eller när man vill hålla tummen på ögat på arbetsgivare som inte vill följa avtalet. Jag förstår den ståndpunkten och tycker att den på sätt och vis är riktig, men när det gäller grupplivförsäkringen tycker jag inte att den håller. När jag ringde till min egen fackföreningsexpedition, alltså till Byggettan, vidimerade man där genast att det är stora problem med AFA försäkringen. Man har en mängd tragiska gränsfall, där pengar inte har utbetalats eller betalats ut först efter omständliga förhandlingar. Sålunda förekom nyligen ett fall, där en arbetslös blev deprimerad av sin sysslolöshet. Han försvann från familjen och begick självmord kort tid därefter. Då hade försäkringen slutat gälla och de efterlevande fick inga pengar. Nu har fackföreningen ett annat aktuellt fall, där en arbetslös uppbar ersättning en tid men inte lyckades få något arbete och därför tog semester och avstod från arbetslöshetsersättningen. Under den tid som han då tog semester avled han, och inte heller i det fallet vill AFA betala ut några pengar, eftersom man anser att denne man inte stod till arbetsmarknadens förfogande. Det är mycket som talar för det krav jag ställt i motionen, och det inträffar inget revolutionerande om alla arbetsgivare tvingas att vara med i en i och för sig bra försäkring. Det borde vara en rättvisesak. Dessutom finns det snäva bestämmelser inom försäkringen som den nu är utformad. I nuläget är detta självfallet en fråga för arbetsmarknadens parter, men om man skulle bestämma sig för att göra försäkringen obligatorisk, så borde man enligt min mening också se över bestämmelserna och göra dem förmånligare för de försäkrade. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen som är fogad till utskottets betänkande.